Fru talman! Grunden för lagstiftningen, jordabalken, är från 1917, men det är möjligt att det finns paragrafer från 1972 som också är med i bilden. Det är riktigt att den tekniska utvecklingen går framåt. Det gör självklart att problemen kommer att minska. Det är också så att den lagstiftning som vi har när det gäller kabel-tv-nät omöjliggör för en enskild hyresgäst att välja ut de kanaler man själv vill prenumerera på och betala direkt till en kabel-tv-operatör, därför att fastighetsägaren har monopol på distributionen. Det är i sig ett intressant spår som Mona Sahlin gärna får ta med sig till regeringen. I annat fall får vi väl försöka ta tag i detta efter nästa val. Sedan säger Mona Sahlin att det här är fastighetsägarens ansvar. Det är självklart, och vi vet att de flesta fastighetsägare har löst det här i samförstånd. Men problemet är just de fall som inte löses i samförstånd. Vi har en omodern lagstiftning på det här området. Men vi har också EU-direktiv som tydligare betonar minoriteters rätt till underhållning, kultur, nöjen och nyheter på sitt eget språk, som också vägdes in när Hyresnämnden prövade detta men som Hovrätten inte anser är relevant på det här området. Jag skulle vilja föreslå att Mona Sahlin, när hon träffar hyresgäster och fastighetsägare, undersöker också med EU-jurister på vilket sätt EU-direktiven på det här området kan bidra till att klara ut saker och ting. När det gäller enskilda människors rättigheter har vi mycket att lära av EU-lagstiftningen och Europarådets olika konventioner. Där finns en hel del att hämta. Den enskildes rättigheter väger ofta tyngre i de europeiska sammanhangen än i den svenska lagstiftningen, som varken bygger på den teknik som finns i dag eller på de många olika etniska grupperna med många olika behov. Trots att den tekniska utvecklingen går framåt och även om man kan få in kabel-tv-kanaler från olika länder, är det oftast bara en bråkdel av utbudet som man kan få in. Den enskilda familjen har ofta behov av att få in utbudet från en viss del av världen. Det kanske handlar om åtta-tio kanaler från just det området och ett kabel-tv-bolag kanske täcker en av kanalerna. Parabolantenner kommer det alltså att finnas behov av också i framtiden, särskilt när det gäller människor som kommer långväga ifrån och från andra kulturområden än just det västeuropeiska och det anglosaxiska. Jag hoppas att Mona Sahlin nu inte bara träffar Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna utan att hon också lyssnar på jurister som kan det här med EU-rätten och också ser över lagstiftningen utifrån det mångfaldssamhälle vi har i dag. Det finns nya frågetecken, nya problem att hantera. Då krävs det också modern lagstiftning och därmed också ökade rättigheter för enskilda människor.
Fru talman! Det är en väldigt viktig interpellation som Stefan Attefall har ställt. Jag ställde själv en fråga till samhällsbyggnadsministern före jul, den 22 december. Jag har också anmält mig till debatten därför att jag faktiskt blev fundersam över vad samhällsbyggnadsministern avsåg att vidta för åtgärder och hur hon skulle följa utvecklingen. Jag tycker att det har klarnat betydligt i den här debatten. Men jag vill också betona svårigheterna här. Det finns exempel på stora fastighetsägare som äger fastigheterna i en hel stadsdel och som sluter kabel-tv-avtal som gör att väldigt många boende inte ens har möjligheter att se de kanaler som de skulle vilja se. Ofta säger man: Men byt värd, flytta till en annan lägenhet! Men i de stora bostadsområdena är det inte ett alternativ. Ett exempel är, som också samhällsbyggnadsministern tar upp i den här debatten, just språkliga och etniska minoriteter. Vi har också nationella minoriteter som också har rättigheter i dag enligt svensk lagstiftning. Då vill jag påminna om den debatt som har pågått i Sverige om stora kabel-tv-operatörer. Det är många finska nationella minoriteter som har blivit av med möjligheten att se på sina sändningar. Det är också en oerhört viktig fråga. Visserligen kan man säga att tekniken och kabel-tv-utvecklingen ska göra det möjligt. Men som hyresgäst hos ett stort fastighetsbolag finns ändå inte möjligheten alla gånger att påverka. Visserligen tycker jag definitivt att man ska se över lagstiftningen. Men det är också viktigt att betona, som samhällsbyggnadsministern gör, just fastighetsägarens ansvar om något skulle hända, om något skulle trilla ned. Det är ganska självklart. Vi har också haft problemet med exempelvis nedfallande istappar med mera. Men det är också viktigt att ta hänsyn till hyresgästens intressen. Jag är benägen att säga att det visar på vikten av att vi har flera olika fastighetsägare i många olika stadsdelar för att därigenom skapa bättre möjligheter för de boende. Det andra är att det kanske finns skäl att också möjliggöra för boende att omvandla sina lägenheter till bostadsrätter för att de själva ska kunna få mer makt i den egna fastigheten. Det är också viktiga frågeställningar. Men det här löser inte problemet för väldigt många av hyresgästerna. Jag delar samhällsbyggnadsministerns uppfattning att det är väldigt synd att man inte kommer längre i de enskilda ärendena, för det finns ju också goda exempel. Kanske skulle man också kunna fundera över om inte hyresvärdarna borde pröva att åtminstone förklara varför man inte har hittat någon annan anordning, varför det inte gick att sätta upp en parabol på taket till exempel. Här faller det helt och hållet över på de enskilda hyresgästerna. Det är ju en väldigt allvarlig konsekvens att behöva bli vräkt på grund av att man vill kunna se på tv, inte minst i de fall där man flyttat in i en bostad där utbudet fanns men där man sedan har bytt leverantör. De förutsättningar som gällde när man flyttade in i bostaden gäller inte längre och kanalerna stängs av. Då är alternativet för den enskilde att flytta, för det här rår man inte på. Det här har som sagt varit en stor fråga för många av de nationella minoriteterna, inte minst den finska minoriteten. Häromveckan var det fyra turkiska kanaler som helt enkelt lades ned. Det här är verkligen också en fråga om information om vilka rättigheter eller möjligheter man har som hyresgäst oavsett etnisk bakgrund och information om EU:s målsättningar. Jag tycker att det bådar gott att samhällsbyggnadsministern nu är villig att se över lagstiftningen. Men jag tror också, och det vill jag verkligen framhålla, att i slutändan visar det också på hur utsatt en hyresgäst blir på grund av att det finns så stora fastighetsbestånd med en ägare. Då kan man inte ens byta fastighetsvärd för att få ett annat utbud.
Fru talman! Jag tycker att både Stefan Attefall och Nina Lundström hade goda exempel och bra infallsvinklar som jag till att börja med tar med mig till diskussionen med de tre intresseorganisationerna, för jag tror att det finns anledning att återkomma till frågan utifrån det bredare perspektiv som både interpellanten och Nina Lundström nu ger uttryck för. För det första handlar det om minoriteternas rätt till sina egna minoritetsspråk i de svenska sändningarna. För det andra handlar det om tillgången till sändningar på det språk som man själv väljer att lyssna eller se på. För det tredje handlar det om den enskilde hyresgästens rätt och möjlighet att ha de anordningar i sin lägenhet som möjliggör detta. För det fjärde handlar det om fastighetsägarens ansvar för att medverka till och underlätta detta. Det intressanta och svåra med den dom vi pratar om var, precis som Stefan Attefall redogjorde för, att det i just de här tre fallen inte handlade om säkerhetsaspekterna. Man konstaterade att när det gällde de här tre antennerna och anordningarna var säkerhetsaspekterna tillgodosedda. Det handlade om hyresvärdens generella riskbedömning. Han har rätt att göra den. Frågeställningen blir därför extra intressant och väsentlig. Det är ingen tvekan om att vi alla har intresse av att beivra att man på fasader hänger upp anordningar som riskerar andra människors hälsa. För inte så länge sedan kunde vi i medierna läsa om just en parabolantenn som hade trillat ned på ett daghem. I det här fallet handlar det snarare om hyresgästens rätt att kunna hålla sig informerad. Jag tar med mig den här bredare infallsvinkeln och diskussionen om de olika kabel-tv-lösningar som kan finnas, och kanske framför allt fastighetsägarens ansvar för att vara med och underlätta. Om 1972 års paragrafer i hyreslagen behöver moderniseras återkommer jag efter träffen. Jag lovar att ta med den här vidgade och mer ansvarsfulla diskussionen om alla individers rätt att hålla sig informerade på det språk man själv väljer.
Fru talman! Jag tackar samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin för det. Man ska också komma ihåg att fastighetsägaren självklart har både rättigheter och skyldigheter som ska beaktas i detta avseende. Vi har lagar som är skrivna i en annan tid och med andra förutsättningar som faktiskt får en diskriminerande slagsida på grund av att samhället ser annorlunda ut i dag. Det är bara människor med utländsk bakgrund med sådana här behov som drabbas av den här typen av rättstillämpning och lagar eftersom det i första hand är de som söker kanaler utomlands. Vi ska komma ihåg att det handlar om tre barnfamiljer som bara har försökt driva sin fråga i rättsliga instanser och försökt att hävda sin rätt. De har trott att det har varit rätt utifrån bland annat EU-direktiv. Resultatet av deras process är att de har ett hot om vräkning över sig. Det är ett ganska kraftfullt artilleri som lagstiftningen ger fastighetsägaren i detta avseende. Det är inte riktigt rimligt i sammanhanget. Jag förväntar mig ett agerande från samhällsbyggnadsministern i enlighet med vad hon har uttalat här nu. Jag hoppas att samhällsministern i det sammanhanget också tittar över distributionsmonopolet. Det kan vara ett sätt att komma vidare i den här frågan att man själv kan välja leverantör och vilka kanaler man vill titta på. I dag har vi ett monopol hos fastighetsägarna. UPC och Comhem och allt vad de heter bestämmer ganska självsvåldigt vilka kanaler som ska finnas tillgängliga och vilka priser som ska gälla. Det gör att det är svårt för många människor med normala inkomster att ta del av de speciella kanaler som man är ute efter. Då får vår nuvarande lagstiftning en diskriminerande slagsida. Det är inte tanken. Därför måste man åtgärda det hela. Vi följer frågan vidare och tackar samhällsbyggnadsministern så långt.
Fru talman! Som Stefan Attefall säger ska avtal naturligtvis hållas. Har man som hyresgäst skrivit på ett avtal där det finns begränsningar måste det ju ha någon form av substans. Det jag har saknat i debatten är att det finns hyresgäster som har skrivit på hyresavtalet och accepterat villkoret att man inte får montera upp paraboler eftersom det fanns ett utbud genom kabel-tv när man flyttade in. Därefter har det omförhandlats. Det kan komma in en helt annan leverantör eller man kan till och med begränsa utbudet. Jag har varit i kontakt med personer som har råkat ut för just detta. Då får man inte använda sig av parabol och man måste acceptera det nya utbudet. Många har förlorat möjligheten att exempelvis som nationell minoritet i Sverige se på finsk tv. När det gäller avtal måste det finnas en ömsesidighet. Konsekvenserna kan bli helt andra än vad man hade avsett när man flyttade in. Jag tycker att det lovar gott att samhällsbyggnadsministern kommer att fortsätta diskussionerna. Jag tror att det här är en väldigt viktig fråga för många hyresgäster. Det handlar om inflytande över boendet. Med all respekt för fastighetsägarnas viktiga roll att värna trygghet och säkerhet ska hyresgästerna, oavsett etnisk härkomst, språklig tillhörighet eller nationell minoritet få möjlighet att ha samma kvaliteter i boendet som andra. Man ska också kunna påverka sin tillvaro i boendet och själv kunna avgöra vad man vill se eller inte se.